Herr talman! Margitta Edgren har tagit upp en mycket viktig fråga inom svensk hälsooch sjukvård i dag. Vi vet ju att vården mer eller mindre är i kris. Varje dag kan man läsa om att vårdpersonal, kanske framför allt sjuksköterskor, hoppar av sitt yrke. Detta är något som vi alla är mycket oroliga över. Därför bör allt göras för att ta till vara den yrkeskompetens som finns hos många av våra invandrare. Nu är frågan begränsad till sjuksköterskor, och jag skall också hålla mig till den kategorin. Men jag tycker mig se i svaret att även Gertrud Sigurdsen menar att det är viktigt att vi över huvud taget tar till vara vårdkompetens hos samtliga våra invandrare. Det finns säkert en hel del duktig hemtjänstoch vårdpersonal över huvud taget bland våra flyktingar och invandrare. Jag tycker också att den här frågan skall ses mot bakgrund av att socialstyrelsen har gett generella dispenser till icke sjuksköterskor för sjukskötersketjänster inom psykiatri och långvård för mycket lång tid framåt. Detta ställer jag mig mycket kritisk till. Jag anser inte att det skall ges generella dispenser, utan att varje enskilt fall skall bedömas. Där har jag samma uppfattning som Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund, att detta inte är något bra sätt. Jag tycker att logiken är mycket bristande när man som socialministern talar om vikten av att värna om patientsäkerheten men sedan säger att icke yrkesutbildad personal kan svara för så kvalificerade arbetsuppgifter som sjuksköterskorna ändå utför inom psykiatri och långvård. Det är viktigt — och det är vi helt överens om — att värna om patientsäkerheten och att ställa krav på de invandrare, även dem med legitimation, som nu vill arbeta inom svensk hälsooch sjukvård. Jag tror emellertid att vi på många fler sätt skulle kunna underlätta för de personer som ändå har denna grundutbildning. Jag delar Margitta Edgrens uppfattning att det i praktiken tyvärr tar betydligt längre tid och är mycket krångligare än vad som kanske framgår av svaret. Jag håller med socialministern om att det här främst är en fråga för de enskilda sjukvårdshuvudmännen. Jag vore tacksam om socialministern här ville göra ett uttalande om vikten av att sjukvårdshuvudmännen ställer upp för detta och att man i ökad utsträckning tar kontakt med t.ex. länsarbetsnämnderna och arbetsmarknadsverket för att förenkla denna procedur. Jag kan inom parentes också nämna att ett par av socialministerns partikollegor i Värmlands läns landsting nyligen har motionerat om att landstinget skall vidta lämpliga åtgärder, t.ex. ökad yrkesrådgivning, praktiktjänstgöring och utbildningsstöd. Så det är tydligen en hel del positiva saker på gång. Jag vill inte på något sätt stå i motsatsställning utan vill helt enkelt uppfordra socialministern att säga till Landstingsförbundet att göra någonting nu. Jag tror att det då kommer att hända litet mera än vad som kanske framgår av detta svar.

Herr talman! Jag delar både Margitta Edgrens och Gullan Lindblads åsikter att det är viktigt att vi tar vara på dessa människor och deras kunskaper, därför att vi har behov av all personal vi kan få inom hälsooch sjukvården. Det verkar också som om vi är överens om att vi inte skall göra avkall på kvaliteten på dessa sjuksköterskor. Det finns problem. Som framgått av inläggen här, är det kanske främst sjukvårdshuvudmännen och inte staten som fördröjer det hela. Vi vet att det, som har påpekats, i vissa fall uppstår problem när man skall ha denna praktiska handledning och att det kan vara vissa problem när det gäller de ekonomiska förutsättningarna, även om Landstingsförbundet här har gett ut en rekommendation. Men det finns också ett annat problem, och det är språkkunskaperna. Många av dem som här är aktuella kommer från länder som har en helt annan språkbakgrund än vi i Sverige eller övriga europeiska länder. Det visar sig att den största utomnordiska gruppen kommer från Polen och Iran. Dessa personer är ofta hänvisade till den generella, kommunala språkundervisningen för invandrare. Detta kan medföra svårigheter och kan ta tid. Socialstyrelsen kan ta emot sjuksköterskorna för språkoch kunskapsprov allteftersom de anmäler sig. Jag tror inte att det finns någon propp där. Det finns inget köproblem i detta sammanhang. Jag kan nämna att de 37 utomnordiska sjuksköterskor som fick legitimation i fjol kom från 18 olika länder. Av dessa var det bara 6 som kom från något EG-land. De flesta, dvs. 8 personer, kom från Polen, 4 från Iran, 3 från Chile och 1 eller 2 från övriga länder. Jag tycker att vi kan vara överens om att ett oavvisligt krav bör vara att sjuksköterskor som kommer från andra länder och som ges legitimation i Sverige skall ha tillräckliga sjukvårdskunskaper. I ett yrke som innebär att man skall ha nära kontakt med patienterna fordras det också att man har språkkunskaper — man skall ju ha möjlighet att kunna ge korrekt information, så att det inte uppstår missförstånd som kan få ödesdigra konsekvenser. Enligt vad jag har erfarit kan tidsutdräkt för erhållande av legitimation ofta bero på att det tar lång tid att lära sig det svenska språket tillräckligt väl. Här har nämnts att det kan ta upp till tre år. Jag har här en lista över de legitimerade sjuksköterskor med utländsk utbildning som har fått svensk legitimation 1987. Om jag tittar på dem som kommit från EG-länderna, finner jag att det inte i något fall har tagit så lång tid som tre år, att det i något fall har tagit två och ett halvt år och att det vanliga är att det tar ett eller två år — i något fall under ett år. Det är naturligtvis också viktigt att sjukvårdshuvudmännen känner sitt ansvar. Det finns rekommendationer hur man skall handlägga dessa frågor. Gullan Lindblad säger hurtigt till mig: ”Säg till Landstingsförbundet!” Men det är kanske inte så enkelt att regeringen eller departementet ”säger till” Landstingsförbundet. Jag lovar emellertid att jag i mina kontinuerliga överläggningar med Landstingsförbundet skall ta upp den här frågan för diskussion.

Herr talman! Inte heller jag vill att man skall pruta på kompetenskraven — där är vi solklart överens. Men jag vill inte att byråkratin skall hindra att vi använder den kompetens som vi får hit till vårt land. De 37 sjuksköterskor som det gällde förra året kunde ju faktiskt ha betytt att ytterligare 37 vårdavdelningar hade kunnat hållas öppna. Det är i det perspektivet vi hela tiden måste se svårigheterna. När det gäller språket vill jag säga att en av orsakerna till att jag inte fördjupade mig i den frågan var att den tid det tar för invandrare att lära sig grunderna i svenska varierar, beroende på vilket land man kommer ifrån och vilken språkkultur man tillhör. Nu behandlas alla sjuksköterskor lika. Det kan alltså inte gå fortare att få legitimation för den som har litet större studievana eller är extra språkbegåvad, och det är byråkratiskt krångel. Man skulle önska att det kunde gå ännu litet fortare än för genomsnittet för den som klarar av det. Sedan är det intressant att Gertrud Sigurdsen inte svarar på det som Gullan Lindblad tog upp om de dispenser som socialstyrelsen nu generöst delar ut kontra den här frågan. Det gäller egentligen samma problem: Hur får vi kompetent personal till sjukvården, och hur använder vi på bästa sätt våra invandrare?
Herr talman! Frågan om de generella dispenserna har jag själv tagit upp i socialstyrelsen och tänker protestera där. Jag skall därför inte vidare gå in på den frågan nu. Jag tror att vi trots allt i grunden är ganska överens. Det kanske bara är så att man som f. d. sjuksköterska blir otålig, när man ser vad som händer. Vi borde kanske litet snabbare kunna ta till vara den kompetens som ändå finns, i synnerhet när socialstyrelsen i ett annat andetag så att säga tydligen inte fäster så stor vikt vid kompetensen. Jag är mycket väl medveten om, socialministern, att det inte är så lätt att säga till Landstingsförbundet. Det är mycket av en koloss på lerfötter, tycker jag. Jag tror emellertid att den här debatten har varit nyttig. Den visar ju att det händer en hel del ute i våra landsting. Min uppmaning vittnar väl också om att jag tilltror Gertrud Sigurdsen en hel del även när det gäller kontakterna med Landstingsförbundet. Lycka till!
Herr talman! Låt mig bara säga till Margitta Edgren beträffande den fråga som hon har tagit upp och som även Gullan Lindblad har berört, nämligen socialstyrelsens dispensgivning, att Margitta Edgren ju har ställt en fråga härom till mig. Den kommer att besvaras på fredag, och jag tycker att vi skall ta den debatten då.
Herr talman! Margö Ingvardsson har frågat mig om det är regeringens avsikt att avskaffa de kostnadsfria läkemedlen och, om så är fallet, kommer regeringen då att föreslå förändringar i högkostnadsskyddet så att det ger full kompensation åt dem som på grund av kronisk sjukdom har ett livslångt behov av läkemedel. Riksförsäkringsverket har, som Marg6é Ingvardsson känner till, i samråd med socialstyrelsen i en rapport till regeringen föreslagit att de kostnadsfria läkemedel som utges vid vissa sjukdomar bör slopas och i stället göras rabatterade som övriga läkemedel. Verket motiverar sitt förslag med att förmånen av kostnadsfria läkemedel leder till att vissa sjuka, även om de har begränsad läkemedelskonsumtion, får kostnadsfria läkemedel, medan andra sjuka med kanske höga kostnader inte omfattas. I praktiken har detta inneburit att stora grupper sjuka med läkemedelsbehov, bl.a. psoriasissjuka, reumatiker, allergiker och njursjuka, inte har kostnadsfria läkemedel. Riksförsäkringsverkets rapport har liksom läkemedelsutredningens betänkande ”Läkemedel och hälsa” varit på remiss, och ärendet bereds för närvarande inom socialdepartementet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Något besked i sakfrågan ges inte, och jag får inte ens en förklaring till varför socialministern inte ger ett besked. Är det så att regeringen ännu inte har skaffat sig någon åsikt när det gäller de fria läkemedlens bevarande, eller är det så att regeringen har en åsikt men av något skäl tycker att det är olämpligt att delge oss den nu? Bakgrunden till mina frågor är precis den som socialministern redogjorde för — att riksförsäkringsverket har föreslagit att de nuvarande kostnadsfria läkemedel som utges vid vissa sjukdomar inte längre skall utges kostnadsfritt. Motiveringen för detta tycker jag är synnerligen märklig; det är ett bakvänt rättvisetänkande. Verket konstaterar att det finns många kroniskt sjuka människor — bl.a. psoriasissjuka, reumatiker, allergiker och njursjuka — som har ett livslångt behov av läkemedel, och dessa har inte gratis läkemedel. Däremot har patienter med någon av 32 andra diagnoser fria läkemedel, och för att det skall bli rättvist skall man avskaffa de fria läkemedlen för dem som redan har sådana. Hade det inte varit bättre att föra en diskussion om huruvida man skulle utvidga rätten till kostnadsfria läkemedel, i rättvisans namn, för de grupper som i dag inte har denna rätt? Jag undrar om regeringen instämmer i riksförsäkringsverkets ”rättvisetänkande”, för vilket det ges uttryck i motiveringen till förslaget. Eller är det så att regeringen har ytterligare motiveringar till att avskaffa de kostnadsfria läkemedlen? Är det en ekonomisk fråga? Innebär detta en stor belastning på statsbudgeten? Jag skulle kunna förstå om regeringen inte gav ett besked under hänvisning till att förslaget var ute på remiss. Men förslaget är redan remissbehandlat. Remissbehandlingen var klar i januari, och därför borde regeringen kunna ge ett besked nu. Och det är viktigt — vi vill ha det beskedet. Det är en fråga av stor betydelse för många människor med ett livslångt handikapp. Jag tror inte att det är någon stor ekonomisk fråga för samhället. Men för människor med handikapp och livslångt behov av medicin är detta faktiskt något av en symbolfråga. Fria läkemedel botar inte sjukdomen, men är ett mycket påtagligt bevis för samhällets solidaritet med den drabbade.

Herr talman! Vare sig det, Margé Ingvardsson, kommer ett statligt betänkande med olika förslag som överlämnas till mig, eller riksförsäkringsverket, socialstyrelsen eller någon annan myndighet överlämnar en rapport, springer jag inte ut och säger att jag tycker att det skall vara si eller så. Det går ut på remiss. I det här sammanhanget har rapporten varit på remiss tillsammans med det mycket omfattande betänkande som läkemedelsutred ningen har lämnat, det som heter Läkemedel och hälsa. Vi har alltså haft förslaget ute på remiss, och vi har allt material i departementet för beredning. Innan vi har berett denna mycket komplicerade fråga, om man ser till helheten, med även de förslag som läkemedelsutredningen kom med, så är jag naturligtvis inte beredd att här säga att regeringen kommer att föreslå det ena eller det andra. Det är ganska rimligt att vi får göra en sammanvägning av de förslag som kommit in, av diskussionen och av de yttranden som har kommit från remissinstanserna. Som ett direkt svar på frågan från Margö Ingvardsson om vad det kostar kan jag upplysningsvis säga att försäkringens kostnader för de kostnadsfria läkemedlen förra året uppgick till över 1 miljard kronor.
Herr talman! Jag har aldrig ställt kravet att socialministern skall gå ut och ge besked om vad regeringen tycker i olika frågor så fort en statlig myndighet har kommit med ett betänkande, utan nu är fallet det att jag såsom riksdagsledamot har använt min rätt att ställa en fråga till ministern. Jag konstaterar att jag inte får något svar på min fråga. Jag konstaterar också att socialministern inte ens vill tala om varför regeringen inte ger något besked. Det verkar som om socialministern önskar föra fram argumentet att det här rör sig om en stor kostnad för samhället. I bakgrunden skulle då finnas besparingstankar, som eventuellt skulle kunna göra att man överväger riksförsäkringsverkets förslag. Om det är så att statens kostnader för dessa fria läkemedel uppgår till 1 miljard kronor årligen, måste det ju utgöra en oerhört stor merkostnad för människor med livslångt behov av medicin om de själva skall betala sina läkemedel. Visserligen har vi detta högkostnadsskydd, men det träder ju inte in förrän man har betalat drygt 900 kr. själv på ett år, och 900 kr. är en stor kostnad för medicin ifall man är sjuk eoch dessutom har andra behov. Om regeringen i dag inte kan ge ett besked huruvida de kostnadsfria läkemedlen skall få vara kvar eller inte, så ge åtminstone ett besked om när vi kan få reda på om de kostnadsfria läkemedlen skall vara kvar eller inte! Det tycker jag är det minsta man kan begära i det här läget.
Herr talman! Jag har redan talat om för Margö Ingvardsson varför jag inte kan ge besked i dag. Det beror helt enkelt på att vi just nu bereder ärendet. Jag har också framhållit att denna rapport är en liten del av det som behandlas samtidigt med det stora betänkande som läkemedelsutredningen har avgivit. Jag kan i dag inte lämna exakt besked om vid vilken tidpunkt beredningen är klar. Detta är vad jag har att säga i dag. Men så snart vi har klarat av arbetet inom departementet skall vi naturligtvis ge besked.
Herr talman! Får man då fråga om socialministern tror att ni har klarat av detta arbete före valet eller om vi får beskedet först efter valet? Nu är det möjligt att frågan kommer att lösas i alla fall. När jag väckte interpellationen visste jag inte att frågan skulle komma upp i form av ett yrkande i det utskott jag tillhör. Detta yrkande är nu under behandling. Det är ju svårt att uttala sig om hur det kommer att gå — huruvida det kommer att bli ett riksdagsuttalande för att behålla de fria läkemedlen eller inte — men jag tycker att det vore beklagligt om socialdemokraterna skulle ställa sig utanför ett sådant uttalande.

Herr talman! Jag ber att få tacka mina riksdagskolleger för det förtroende som har visats mig genom det förrättade valet.

Herr talman! I den moderata partimotionen So4 sägs bl.a.: ”En strategi mot HIV/AIDS måste grundas på den enskilda människans vilja att ta ansvar och på det öppna samhällets möjligheter att få henne att göra det. Samhällets insatser måste inriktas på att stärka den enskilda människan i alla hennes roller. Enskilda människor, familjen och vänkretsen har en stor betydelse för normbildningen. I familjen och vänkretsen kan de flesta möta värme och omtanke, där formas de ideal och normer som påverkar vårt levnadssätt. Normer som leder till ett ansvarsfullt levnadssätt kan bli avgörande i kampen mot HIV/AIDS. Att stärka familjens och vänkretsens förmåga att ta ansvar är därför nödvändigt. Särskilt viktigt är att barn och ungdom lär sig grundläggande värderingar och normer samt att ta ansvar och visa hänsyn. Det sker i första hand genom familjens försorg men också i skola, barnomsorg och fritidsverksamhet. Genom en trygg miljö och uppfostran till fria, harmoniska medborgare grundläggs ansvarstagande och motverkas missbruk av alkohol och narkotika. För ansvarskännande individer, dvs. majoriteten av det svenska folket, måste insatserna mot HIV bygga på frivillighet och på respekt för varje människas möjligheter att utöva ett eget ansvar. Mångfald måste bejakas och olika metoder prövas särskilt när det gäller stöd, vård och behandling. För de få människor som inte är beredda att ta sitt ansvar måste däremot tvång kunna tillämpas. Här måste staten vara stark: sätta upp fasta regler och utöva dem med auktoritet och framgång.” Vi anger i motionen fyra huvuduppgifter för arbetet mot aids: 1. Att stoppa smittspridningen. 2. Hjälp och stöd åt de HIV-smittade och deras anhöriga. 3. Vården av de HIV-infekterade och aids-sjuka. 4. Forskningen måste ges bästa tänkbara villkor. Herr talman! Aids-delegationen skall samordna arbetet mot aids inom alla områden i samhället. Det är i och för sig bra. Vi anser dock att rollfördelningen i arbetet behöver bli klarare. Ledningsansvaret för olika verksamhetsområden och aktiviteter måste bli tydligare fördelat och uttalat. Tillräckliga resurser för arbetets olika delar måste stå till förfogande. I moderata samlingspartiets hälsooch sjukvårdsmotion föreslås att medicinalstyrelsen skall återinrättas för att säkerställa den medicinska kompetensen och garantera att hälsooch sjukvården byggs på medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett återinrättande av medicinalstyrelsen vore till gagn för arbetet mot aids. I avvaktan på detta måste socialstyrelsens resurser för arbetet mot aids förstärkas så att socialstyrelsen kan fullgöra sitt centrala ansvar för tillsyn, planering, samordning och uppföljning av aidsfrågorna inom hälsooch sjukvården samt inom socialtjänsten. Det är mycket otillfredsställande att socialstyrelsen inte har fått de resurser som krävs för att den skall kunna ta den ledande rollen. Vi moderater motionerade för ett år sedan om ett vetenskapligt expertorgan. Det var ett krav som riksdagen anslöt sig till. Detta har ännu inte, på grund av resursbrist, kunnat komma i gång. Även detta är mycket otillfredsställande. Ett vetenskapligt expertorgan med bred kompetens måste skyndsamt komma i gång med sitt arbete. Med tanke på statens ansvar för aidsbekämpningen bör det extra bidraget till de landsting och kommuner där HIV-smittan är extra utbredd utgå tills vidare även efter år 1989. Det är bra att också socialdemokraterna i utskottet nu har insett detta. Staten har ett övergripande ansvar för hälsooch sjukvården och ett särskilt ansvar för smittskyddet. Huvudmannaskapet för smittskyddet anser vi följaktligen skall vara en statlig angelägenhet. Vi avser att återkomma i samband med propositionen om en ny smittskyddslag. Jag vill dock nu understryka vikten av att denna lag inte ytterligare försenas. Att hindra smittan från att spridas ytterligare är en av de mest centrala uppgifterna. Det saknas dock ett tillfredsställande mått på smittspridningen. Trots att Sverige genom att införa kodad anmälningsplikt för HIV-infektion bättre än något annat land i världen kan följa epidemin, är osäkerheten om antalet smittade stor. Även om antalet nya smittade tycks stabilt, är varje ny smittad en för mycket. Vi får aldrig acceptera en viss nivå på smittspridningen. En ”smygande” spridning kan medföra ett katastrofalt resultat. Det behövs ett nytänkande, nya idéer och nya projekt för att nå nysmittade. Eftersom smittan bland de homosexuella fortfarande är det dominerande problemet, är det nödvändigt med riktad information, uppsökande verksamhet och inte minst med forskning kring bisexualitet. Många olika kanaler måste här användas. Eftersom det främsta spridningssättet är sexuellt umgänge är information som påverkar attityder och beteenden avgörande. Informationen måste vara så ärlig, så rättfram och så engagerande att den väcker människor till insikt och agerande. Sambandet mellan alkoholförtäring och riskbeteende måste betonas mer i informationskampanjerna. Den centrala kampanj som bedrivits under hösten och vintern har knappt varit synlig. Det finns också en fara i att människor blir mättade med information genom broschyrer och annonser. Vi måste söka nya vägar att informera. Diskussion och engagemang i HIV och aidsfrågan måste stimuleras bland enskilda människor. Ännu fler organisationer av alla slag måste mobiliseras i informationsarbetet. Det kan också bli ödesdigert med alltför utslätade och lugnande budskap. En alltför ljus beskrivning av situationen kan få människor att tänka: Jaså, det var inte så farligt. Den önskvärda beteendeförändringen åstadkommes därmed inte. Ungdomarna är den viktigaste gruppen att nå med information. Skolan har en synnerligen angelägen uppgift samtidigt som dess betydelse för att ge fostran, etiska regler och normer är stor. Lärarnas roll är central. HIV och aidsinformation har bedrivits i skolorna i ökande men varierande omfattning. Utvärderingar visar att svenska ungdomar känner till fakta. Många är dock främmande för att HIV och aids kan drabba dem själva. Ungdomarna är ofta oroade och vill ha en vuxen att tala med. För att få en attitydoch beteendeförändring hos ungdomar räcker det inte med envägskommunikation. Andra pedagogiska metoder måste användas. Lärarna behöver fortbildning när det gäller såväl undervisningsmoment som metoder. Tillfälle till samtal måste ges, liksom utrymme för bearbetning av egna frågor, attityder och värderingar. Detta ställer mycket stora krav på lärarna! Skolöverstyrelsen har utarbetat ett fortbildningsprogram avseende HIV och aids i gymnasieskolan och på grundskolans högstadium. Programmets genomförande har försenats på grund av att regeringen inte ställt erforderliga medel till förfogande. Det är nödvändigt att skolöverstyrelsen ges reella möjligheter att genomföra fortbildningen. Herr talman! På många arbetsplatser finns oro för att man skall bli HIV-smittad. Erfarenheten visar dock att där man har informerat ordentligt har rädslan minskat. Entydiga signaler om rätten för den HIV-smittade att under ansvar leva ett så normalt liv som möjligt är nödvändiga, liksom en god information om vad det innebär att leva, arbeta och umgås med en HIV-smittad person. I de allra flesta situationer kan en HIV-smittad person fortsätta att leva i sin normala miljö. För de allra flesta innebär arbete och social kontakt med HIV-smittade ingen som helst risk för smitta. Det finns ett antal grupper som löper större risk än andra att exponeras för HIV i arbetet: personal inom hälsooch sjukvården, socialtjänsten, polisen och kriminalvården. Det är nödvändigt att vid utbyggnad av information prioritera de grupper som kan få nära kontakt med smittade. Hälsooch sjukvårdspersonalen utgör en frontgrupp i arbetet att begränsa HIV-smittan och hjälpa smittade och sjuka. Personal som har eller har haft sådan kontakt med en patient att blodsmitta kan uppkomma, måste kunna få information om att patienten är HIV-positiv. Patienterna bör dessutom vara skyldiga att uppge HIV-smitta för behandlande hälsooch sjukvårdspersonal och för tandvårdspersonal. I detta sammanhang måste betonas hur viktigt det är för tilltron till sjukvården att sekretessen verkligen upprätthålls. Även inom andra yrkesområden — det kan gälla inom polisen, kriminalvården, tandvården eller socialtjänsten — förekommer att personal i tjänsten utsätts för risk för blodsmitta. Det måste då vara möjligt för berörd personal att få information om huruvida den person som misstänks ha kunnat sprida smitta är HIV-positiv eller ej. En så omfattande testning som möjligt är angelägen av många skäl. Enligt vår mening bör testningen successivt byggas ut för att kunna omfatta så stora delar av befolkningen som möjligt. Målet skall vara att HIV-test skall göras som ett led i allmänna eller särskilda hälsokontroller och att HIV-testning skall vara ett naturligt och självklart inslag i hälsooch sjukvårdens verksamhet. Aktiva testningserbjudanden måste naturligtvis ges till riskutsatta grupper även sedan HIV-test genomförts i samtliga blodprov. För att provtagningen skall vara ett bra medel i smittbekämpningen krävs kvalitet i testningsprogrammen och att testningen är lättillgänglig. Testning som gäller en sexuellt överförd sjukdom ställer särskilt höga krav på skydd av den enskildes integritet, information, rådgivning samt psykosocialt och medicinskt omhändertagande. I det första skedet är det naturligt att testresurserna främst koncentreras på de grupper som bedöms vara mest utsatta. Ansträngningarna skall riktas mot dem som kan befaras vara smittade, och resurser satsas på att med upprepade provtagningar nå dem. I det fortsatta arbetet och i takt med att nya och avsevärt enklare och tillförlitligare HIV-test tas fram är det naturligt att testningen byggs ut till en rutintestning på det sätt vi angett. Vi anser att det är nödvändigt att påskynda såväl genomförandet av det beslutade testningsprogrammet som en utvidgning till ytterligare grupper. Analyser på avidentifierade prover bör också utökas. Även med ett väl utformat testningsprogram av hög kvalitet torde behov av tvångstestning ibland uppstå. I vissa situationer måste det finnas möjligheter att testa en person oberoende av samtycke. Det gäller när en persons eventuella smittbarhet är av väsentligt intresse för en annan person, exempelvis beträffande våldstäktsmän som vägrar testa sig, eller personer som attackerar personal med exempelvis kanyler, samtidigt som de säger sig vara HIV-positiva. Även andra personer som man på goda grunder misstänker har kunnat sprida smitta bör innefattas. Att personer som haft sexuella kontakter med HIV-smittade nås av information och kommer till provtagning är viktigt för att man skall kunna stoppa smittspridningen. Arbetet med kontaktspårning kräver dock en omfattande skicklighet och erfarenhet. Sådan finns på landets mottagningar för sexuellt överförda sjukdomar, inte minst hos kuratorerna. Dessa mottagningar skulle kunna fungera dels som samordnare, dels i samverkan med t.ex. skola och arbetsliv och kunna ge information direkt till olika grupper. De skulle också kunna utgöra en sorts centra för information, kontaktspårning, stöd och rådgivning för smittande inom resp. landsting. Vi avser att återkomma till detta i samband med propositionen om ny smittskyddslag. Herr talman! Jag har redan flera gånger berört smittskyddslagstiftningen och sagt att det brådskar med en ny lag. Den nuvarande smittskyddslagen är inte anpassad till HIV och aids, även om vissa justeringar gjorts. En ny lag måste vara klar, entydig och underlätta smittskyddsarbetet. Smittskyddsläkarens roll måste förstärkas. Lagen skall motverka diskriminering och slå vakt om integriteten. Den skall också ta hänsyn till HIV-infektionens komplexa karaktär och spridningssätt. Därtill vill vi i moderata samlingspartiet föreslå att det skall vara straffbart att sprida HIV-smitta. Detta skulle understryka den rättsliga och moraliska skyldigheten för en smittad att på förhand underrätta en sexualpartner om sin smitta. Eftersom brottsbalksreglerna är svåra att tillämpa är det nödvändigt att överväga sådana åtgärder att straff kan ådömas den person som medvetet och/eller ansvarslöst sprider HIV-smitta. Spridningen av HIV-smitta har ställt narkomanvården inför nya problem. Bekämpningen av narkotikamissbruket måste nu drivas med största kraft även av detta skäl. Det är bra att medel anslås i propositionen. I den moderata partimotionen kräver vi dessutom bl.a. att huvudmannaskapet för LVM-vården återförs till staten och att den maximala vårdtiden skall förlängas till ett år. Indikationen i 3 § LVM bör utvidgas till att gälla även vid fara för annan person, och inte enbart närstående, eftersom HIV-smittade missbrukare som inte följer angivna föreskrifter kan utgöra en klar fara för annan persons hälsa. Detta kan t.ex. gälla HIV-smittade missbrukare som ägnar sig åt prostitution. Dessa yrkanden behandlas dock inte i betänkande 10, varför vi får återkomma till dessa frågor. Människor som smittats med HIV kräver mycket hjälp och stöd. Även de anhöriga kommer att behöva råd och hjälp för att klara den dagliga situationen. Enskilda, ideella organisationer, kyrkan och samfunden har en mycket stor betydelse när det gäller att stödja smittade och deras anhöriga. Många organisationer utför också sedan länge ett synnerligen förtjänstfullt arbete, och de har stor erfarenhet och kunskap. I vilken utsträckning samhället kommer att lyckas med att få så många HIV-smittade som möjligt att leva under ansvar beror i hög grad på hur samhället uppträder mot dem. Det borde vara viktigast att få leva och arbeta i sin vanliga omgivning. HIV och aids ställer stora och delvis nya krav på sjukvården. De största problemen i den svenska sjukvården finns dock redan i systemet: kostnadskrisen, storskaligheten, köerna, personalavgångarna och bristen på valfrihet för patienterna. Utan en lösning av dessa problem kommer vården av HIV-smittade och aidssjuka att bli en stor belastning på såväl vårdorganisationerna som samhällsekonomin. Infekterade och sjuka kommer att behöva många olika former av sjukvård. Olika former för vård och behandling bör prövas. Möjligheterna för enskilda vårdinitiativ bör öppnas och underlättas. Vårdformerna bör kunna utvecklas i olika riktningar efter patienternas önskemål. Sjukförsäkringen skall följa patienten till den vård patienten själv väljer. I vår sjukvårdsmotion behandlas detta mer utförligt. Inte minst för att underlätta personalrekrytering behövs olika vårdformer för att personalen skall kunna välja arbetsgivare och arbetssätt. Den personal som arbetar bland HIV-smittade och aidssjuka människor behöver omfattande och kontinuerlig fortbildning, handledning och stöd. Detta gäller inte minst personalen i hemtjänsten och hemsjukvården. Herr talman! Enskilda politiker kan på olika sätt minska skadeverkningarna av HIV och aids, men lösningen på aidsproblematiken kan bara forskarna finna. Brist på resurser får inte hindra forskningen när det gäller HIV och aids. Ej heller får statlig byråkrati bromsa, som var fallet när det gällde säkerhetslaboratoriet. Över hela världen pågår en intensiv forskning. Det är nödvändigt att främja internationaliteten i forskningsarbetet och underlätta utbytet av erfarenheter. Forskningen ställer stora krav på resurser, och ett kraftigt ökat behov av medel kan förväntas för framtiden. Men det får inte medföra att andra angelägna forskningsområden åsidosätts på grund av resursbrist. En riksförening för forskning mot aids skulle kunna få stor betydelse för aidsforskningen, på samma sätt som Riksföreningen mot cancer via sitt forskningsråd haft stor betydelse för cancerforskningen. Vi motionerade om detta redan för ett år sedan, men inget har hänt. Vi förutsätter dock nu att frågan får en snar lösning. Herr talman!

Herr talman! Tiotusentals svenskar dör varje år i hjärt-kärlsjukdomar och tumörsjukdomar. Det totala antalet dödsoffer i aids är ännu under hundra. Hur kommer det sig då, kan man fråga sig, att riksdag och regering ägnar en sådan oerhörd uppmärksamhet åt just aids? Ligger det någon sanning i det påstående som ibland framförs att det har gått hysteri i aidsfrågan? Nej, det ordet är verkligen inte motiverat. Låt mig ge några förklaringar till att HIV och aids har blivit så centrala i 80-talets sjukvårdsdebatt. Aids är en ny sjukdom, som för några år sedan var okänd både för vetenskapen och för den stora allmänheten. Forskningsbehoven och informationsbehoven är därför utomordentligt stora. Aids är en dödlig sjukdom, som ännu inte kan botas eller förebyggas genom vaccin. Den infektion som ligger bakom är särskilt svår att angripa, eftersom viruset förenar sig med själva arvsmassan. Aids är inte bara dödsbringande utan sprider också skräck och intolerans. Det är en sjukdom som hotar det öppna samhället och förtroendet människor emellan. Aidsepidemin har gett ny kraft åt fördomar som vi trodde oss vara på väg att besegra, inte minst fördomar om homosexualitet. Aids slår särskilt hårt mot de länder i Afrika där smittan har nått sin största spridning. Här handlar det inte bara om en marginell farsot utan om ett hot mot hela nationers existens och framtid. I Europa och USA sprider sig epidemin mycket långsammare men med en kuslig regelbundenhet och förutsebarhet. I dag är det mycket få hörn av världen som ännu inte har nåtts av HIV. Man hör ibland att Sverige skulle ha bättre förutsättningar än andra länder att klara av den här smittan, att vår hygien, bildningsnivå och sjukvård skulle vara så välutvecklade att vi skulle kunna skonas från den utveckling som vi nu ser i andra länder. Visst kan vi hoppas det, men ännu finns det väldigt litet som stöder en så optimistisk prognos. Jämför man antalet fall per miljon invånare skall man finna att Sverige befinner sig ungefär i mittfältet bland de europeiska staterna. Det finns något dussintal länder som är hårdare drabbade än Sverige men också något dussintal länder som proportionellt sett har färre aidsfall än vad vi har. Även om vi med någon tillförsikt kan notera att fördubblingstakten håller på att förlängas, rör det sig ännu om en obruten ökning av antalet HIV-infekterade och antalet aidsfall. Vi får alltså ingenting gratis. Tvärtom måste vi med alla krafter föra en effektiv kamp mot HIV-epidemin, och det är därför viktigt att vi har en bred enighet över partigränserna om att den kampen är angelägen och nödvändig. En sådan enighet består, även om vi på några punkter har olika uppfattningar om en del former och metoder i aidsarbetet. I två år har vi nu haft ett omfattande aktionsprogram mot aids. Startsignalen för det programmet var de initiativ som togs här i riksdagen våren 1986, när socialutskottet enhälligt underkände den låga prioritering av aidsarbetet som gavs i budgeten och begärde avsevärt mer kraftfulla insatser. Den proposition som vi nu behandlar är ett direkt resultat av den beställningen och speglar i de flesta avseenden det långtgående samförstånd som finns i riksdagen om aidsarbetets mål och medel. Men samförståndet har som sagt också sina gränser. Redan för två år sedan var vi t.ex. oense om vilken organisationsform som var den rätta. Från folkpartiets sida sade vi redan då att de insatser som behövs är så komplicerade, mångskiftande och brådskande att den rätta ledningsmodellen är en krisstab med mycket stora resurser, en krisstab som mycket snabbt kan sätta i gång insatser på många olika områden. Riksdagsmajoriteten avvisade det förslaget och nöjde sig i stället med en mer konventionell organisationsform. När vi i dag ser i backspegeln och noterar hur lång tid det har tagit att få i gång olika åtgärder, är jag mer än någonsin övertygad om att majoriteten fattade ett olyckligt beslut 1986 och att det faktiskt hade varit bättre om ni hade lyssnat på våra varningar. Man skall inte gråta över spilld mjölk, sägs det, men när man tänker på vilka olyckor som den här epidemin för med sig och på all den tid som har spillts bort på en alltför trög och långsam beslutsprocess kan man faktiskt bli gråtfärdig. Jag avstår här från att gå in på alla onödiga förseningar som har inträffat, men jag kan försäkra kammaren om att listan är bedrövligt lång. Några av dessa förseningar, som fullkomligt i onödan har hämmat och fördröjt socialstyrelsens och skolöverstyrelsens arbete, tas upp i gemensamma borgerliga reservationer, nr 1 och nr 9. Låt mig nu gå över till några frågor som gäller HIV-spridning bland och genom narkomaner. Injektionsmissbruket är en av de farligaste smittvägarna och för närvarande kanske den smittväg som mest av alla hotar att föra ut HIV-infektionen i den ”vanliga” heterosexuella befolkningen. Huvudproblemet är här att injektionsmissbrukarna delar förorenade sprutor och spetsar. Insikten härom har i hela världen lett till slutsatsen att narkomaner som inte kan förmås avstå från sitt missbruk inte bör förmenas tillgång till rena verktyg. När WHO, Världshälsoorganisationen, hösten 1986 höll ett expertmöte i Stockholm om detta problem sägs alla deltagare utom Sveriges representant ha varit eniga om denna ståndpunkt. Uppfattningen har därefter bekräftats genom ett enhälligt ställningstagande av WHO:s styrelse. Ändå får man av propositionen uppfattningen att expertisen på detta område skulle vara djupt splittrad och delad. Det är, fru Sigurdsen, en missvisande beskrivning, om man nu inte menar att opinionen är delad när den svenska regeringen och majoriteten i den svenska riksdagen har en viss ståndpunkt och den alldeles övervägande delen av den internationella expertisen har en helt annan. Regeringens och riksdagsmajoritetens ställningstagande leder för andra året i följd till en alldeles onödigt negativ hållning till det försök som pågår i Lund med utbyte av förorenade verktyg under strikt läkarkontroll. Det försöket har redan lett till viktiga, positiva resultat, bl.a. att man har kommit i kontakt med stora mängder narkomaner som tidigare var okända. Vi föreslog redan i fjol att en liknande verksamhet snarast borde inledas på andra håll i landet, men majoriteten drev i stället igenom en linje som försvårar och försenar smittskyddsarbetet på detta viktiga frontavsnitt. Det är ytterst sorgligt, för under tiden växer bara antalet smittade injektionsmissbrukare; statistiken talar här sitt tydliga språk. Lika sorgligt är det enligt min mening att majoriteten inte vill avskaffa det s.k. taket för metadonbehandling. Vi är alla överens om att metadon skall utnyttjas enbart när vissa mycket strikta kriterier är uppfyllda, men regeringen och majoriteten vill därutöver ransonera behandlingen till högst 300 patienter. En sådan ransonering är helt unik i svensk sjukvård. Man kan tänka sig vilket liv det skulle bli om antalet canceroperationer eller insulinbehandlingar skulle vara maximerade på ett liknande sätt. Några ekonomiska skäl kan inte gärna finnas bakom maximeringen, eftersom metadon, till skillnad från den narkotika som det ersätter, är utomordentligt billigt. Vad är då anledningen? Jag skall be att få läsa upp en bit av en insändare i Expressen i förrgår, och jag vill be utskottets talesman Evert Svensson, som finns i kammaren, om en kommentar. Så här skriver insändarskribenten: ”Det finns inget som gör mer ont än när man har lyckats bygga upp en tillvaro och trygghet och sedan faller tillbaka i missbruk och raserar allt man byggt upp. Jag orkar inte mera. Sedan ett år har jag försökt få metadon. Jag ser det som enda möjlighet för mig att överleva. Jag har ringt många gånger till Ulleråkers sjukhus. Det är det enda ställe där de tar in missbrukare för metadonbehandling. De har åtta platser och vi är 300 stycken som står i kö. Jag har med föga resultat försökt att få hjälp till metadon från flera olika instanser. Jag/vi är inte värda vatten. Det känns så. Vad ska jag göra? Jag orkar inte vänta ett halvt till ett år innan jag kan få hjälp. Då är jag också död. Jag klarar mig inte ur missbruket. Jag måste få hjälp. Nu, inte i morgon. Jag skulle vilja be utskottets talesman att ge en kommentar till den här insändaren. Vad majoriteten nu genomdriver är att vi fortsätter att begränsa antalet platser för metadonbehandling. Vi lämnar då personer som är i en sådan här belägenhet i samma hopplösa situation som de nu befinner sig i. Herr talman! En av de viktigaste metoderna att finna HIV-infekterade och därmed stävja smittans vidare spridning är kontaktspårningen. Det finns inga säkra uppgifter om hur väl denna kontaktspårning fungerar, men det mesta tyder på att väldigt mycket återstår att göra och att den modell som hittills har använts, dvs. fromma förmaningar till de behandlande läkarna, har gett mycket svaga resultat. I reservation 7 föreslår folkpartiet att riksdagen nu skall uttala sig för en ordentlig uppryckning av kontaktspårningen, en uppryckning som självfallet kräver en hel del ekonomiska resurser. Majoriteten säger på denna punkt att det ”finns anledning att anta att syftet med motionerna kommer att tillgodoses i det fortsatta arbetet mot AIDS och HIV” och avstyrker på den grunden motionerna. Nu ber jag att få fråga utskottets talesman: På vilka grunder förutsätter majoriteten att en sådan uppryckning kommer till stånd? Om tidigare fromma uppmaningar från riksdagens sida inte har gett något synbart resultat, vad är det då som säger att det nu plötsligt skulle bli en kraftsamling utan att man gör något ordentligt? Jag är tacksam för ett svar även på den frågan. I folkpartimotionen föreslås vidare att en speciell ”lex HIV” skall utarbetas. Ju mer vi rådbråkar smittskyddslagen, desto tydligare blir det faktiskt att alla epidemier inte kan rymmas under samma tak. Jag utesluter för min del inte att Sven Britton har rätt när han häromdagen i DN hävdade att det var ett misstag att föra in HIV under smittskyddslagen, men den viktigaste frågan är naturligtvis den framåtsyftande: hur skall vi konstruera lagen framöver? Eftersom regeringen lär vara i slutfasen med arbetet på en ny smittskyddslag har vi avstått från att i detta sammanhang följa upp partimotionens yrkande om en lagöversyn och återkommer i stället till den frågan när propositionen väl är framlagd. Allra sist vill jag notera en punkt där utskottet i full enighet avviker från propositionen — det gäller anslagen till storstadsregionerna.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

Herr talman! Det är endast under en mycket kort tid som vi har haft kännedom om HIV och aids. Ändå känns det ibland som om vi har brottats med de här problemen mycket länge. Vi har hunnit med att uppleva många faser i människors inställning till smittan, och vi har kunnat iaktta hur reaktionerna har varierat från tid till annan alltifrån att den första överrumplande upptäckten gjordes av att personer i Sverige insjuknat i aids. Där har funnits osäkerhet, en stigande fruktan med åtföljande krav på radikala åtgärder, en ökande kunskap och emellanåt, på senare tid, en viss mättnad på information. Den moderna medicinska forskningen har på kort tid lyckats kartlägga viktiga fakta om sjukdomen. Vi har fått ökade kunskaper om virusets spridningsvägar och om hur smittan påverkar människan. I dag vet vi att HIV sprids genom sexuella kontakter, genom blod och blodprodukter och från smittade gravida kvinnor till foster. Därutöver har inga spridningsvägar kunnat påvisas. Detta är en helt grundläggande kunskap om sjukdomen. Att sprida vetskapen vidare om hur smittan överförs och inte minst om hur den inte överförs måste vara utgångspunkten för all informationsverksamhet. Jag tror att många människor i dag vet ganska mycket om HIV och aids. Men det ger oss ingen anledning att slå oss till ro när det gäller informationsinsatser. Förmodligen har vi den svåraste delen framför oss. Eftersom den medicinska vetenskapen ännu inte fått fram något verksamt medel för att stoppa sjukdomen, och eftersom vi inte heller kan räkna med att det sker under de närmaste åren, kommer antalet smittade och sjuka att öka i vårt samhälle under lång tid framöver. Det betyder att allt fler i sin omgivning, i arbetslivet, i umgängeskretsen och i skolan, kommer att möta människor som är smittade. Det är då påfrestningarna på relationer människor emellan kan bli stora om inte kunskapen, eller jag kanske hellre skall säga insikten, finns. Den värsta utveckling vi kan befara är att vi får ett samhälle där människor blir utstötta och isolerade. Vi kan ana frågeställningar som kommer att bli allt vanligare. Hur skall vi ta om hand smittade barn; skall de få vara på dagis för deras egen skull eller, för kamraternas skull, inte? Hur bemöter vi en smittad arbetskamrat? Det är naturligtvis viktigt att vi inte slentrianmässigt matar människor med information, utan att insatserna hela tiden anpassas efter de behov som finns på olika områden. Det allra största behovet framöver kommer förmodligen att vara att det ges möjlighet till samtal och information i mindre grupper, studiecirklar och liknande. I det arbetet kan vi ha stor hjälp av folkrörelser, fackliga organisationer, studieförbund m.fl. Det är viktigt att de här organisationerna kan få fortlöpande ekonomiskt stöd för sin verksamhet. I centerns kommittémotion om HIV har vi särskilt berört frågan om skolans samlevnadsundervisning. Skolan har en viktig funktion när det gäller att ge barn och ungdomar insikter som ökar deras förståelse för andra människor. Den samlevnadsundervisning som bedrivits har varit lyckosam så till vida att man kunnat konstatera ett sjunkande antal graviditeter och aborter i tonårsgruppen. Förekomsten av HIV och även andra könssjukdomar ställer ökade krav på undervisningen. Att få till stånd en attitydförändring som åtföljs av ett säkrare beteende bland ungdomarna är nödvändigt för att förhindra smittspridning. Från SÖ:s sida har man påtalat att skolans resurser för att genomföra en bra samlevnadsundervisning är helt otillräckliga. Det behövs bl.a. möjlighet att fortbilda och utbilda personal för det här ändamålet. Det här är naturligtvis allvarligt, och vi har därför från centerpartiets sida föreslagit att 25 milj.kr. avsätts särskilt för detta. Den fråga som berörs mest i den allmänna debatten är testverksamheten. Då och då har det ställts krav på en allmän och obligatorisk test. Det finns emellertid politisk enighet om att all testning skall vara frivillig, men att den successivt skall byggas ut och rutinmässigt erbjudas fler grupper. I centerpartiet anser vi att det på sikt bör bli naturligt att ett HIV-prov tas i samband med sjukvårdsbesök. I vissa undantagsfall finns det emellertid skäl att mot någons vilja utföra HIV-test. Det gäller fall där någon är skäligen misstänkt för sexuellt övergrepp eller annat övergrepp och där det finns anledning att tro att smitta kan ha överförts. Det upplevs som synnerligen anstötligt att den här typen av testning med nuvarande lagstiftning i dag inte anses vara möjlig. För att begränsa smittspridningen är det också nödvändigt med en effektiv smittspårning. De bästa förutsättningarna för en sådan finns när det skapas en förtroendefull kontakt mellan den smittade patienten och den behandlande läkaren. I en del fall skall också smittskyddsläkaren, som har det övergripande ansvaret i sammanhanget, kopplas in. Det har tyvärr kommit fram alltför många uppgifter som tyder på att denna senare del inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vi har därför från centern krävt att smittskyddsläkarens ställning måste stärkas. Nu förväntar sig utskottet emellertid att det kravet skall komma att bli tillgodosett i ett kommande lagförslag. Det är min förhoppning att det lagförslaget inte blir fördröjt alltför mycket utan att det kan komma inom rimlig tid. Jag hoppas att vi kan få ett besked av socialministern här i dag. Intravenöst injicerande missbrukare är en grupp som löper stora risker att smittas med HIV. Spridningen av HIV har, främst bland heroinmissbrukare, varit omfattande men förefaller att glädjande nog ha avtagit. Samhällets vårdresurser för missbrukare är otillräckliga. Fortfarande är det inte ovanligt att en missbrukare som begär vård vägras sådan. Det saknas platser såväl för akutoch eftervård som för vård enligt LVM. Vi har från centerpartiet med skärpa framhållit att arbetet med att få fram dessa vårdresurser måste bedrivas intensivt. Enligt tidigare riksdagsbeslut har regeringen getts ett samordningsoch ledningsansvar i det här sammanhanget. Vi är medvetna om att detta inte är ett lätt arbete och att det inte enbart handlar om pengar. Det kan ändå finnas anledning att betona att brist på pengar inte får vara anledning till att inte bygga upp nödvändiga resurser. Jag hoppas att vi kan få en rapport från socialministern också om hur det ser ut i fråga om detta arbete. En grupp som — det är alla överens om — kan bidra till att sprida smittan på heterosexuell väg är de prostituerade, som i många fall är smittade. Vi har i vår kommittémotion från centerpartiet begärt att man prövar frågan om en kriminalisering av de prostituerades kunder. Den frågan behandlas i justitieutskottet, men den hör i mycket hög grad ihop med aidsdebatten, och jag måste säga att jag är förvånad över att passiviteten från de socialt ansvariga är så stor i det här sammanhanget, eftersom man haft så föga framgång i det arbete som hittills har bedrivits. Under många år framöver kommer vi att få räkna med att HIV-smittade och aidssjuka personer kommer att ställa högst avsevärda anspråk på sjukvårdsresurserna. Mot bakgrund av att vi redan i dag har en sjukvårdskris inser man att vi snabbt kan komma att få verkligt stora problem, om det inte sker en mycket medveten planering och en kraftfull satsning på att bygga upp resurserna. Tidigare riksdagsbeslut angående inriktningen av det aidsbekämpande arbetet går ut på att vården av HIV-smittade och aidssjuka skall organiseras som en del i kommunernas socialtjänst och landstingens ordinarie vårdande verksamhet. Det är säkerligen en riktig huvudprincip. I det dagliga arbetet med HIV och aidspatienter upplever dock personalen att det finns stora brister. Behovet av ett varsamt omhändertagande är ofta större än för andra patientgrupper, inte minst därför att många smittade beskriver sin tillvaro som ensam och att de är utestängda från vanlig mänsklig gemenskap. Det finns skäl att noga överväga möjligheterna att avdela vårdoch omhändertaganderesurser för denna patientgrupp. Detta är en fråga som är aktuell också i samband med hemsjukvård. Även aidssjuka skall givetvis ha rätt att så långt som möjligt vårdas i hemmet, men om vi skall klara det krävs fortbildningsinsatser för både hemtjänstpersonal och den sjukvårdande personalen. Från centerns sida har vi i ett särskilt yttrande tagit upp frågan om friskvårdsprogram för HIV-smittade. Det anses, dess bättre, att det finns goda möjligheter att förlänga den relativt symptomfria tiden, om den smittade har en sund livsföring. Bruk av alkohol, rökning liksom en felaktig och ofullständig kost påverkar hälsotillståndet i negativ riktning. Många gånger kan det dock vara svårt för en människa att lägga om sin livsföring. Hon behöver därför ett kontinuerligt stöd från särskilt kunnig personal, som kan ge råd och uppmuntran. Vi anser att sjukvårdshuvudmännen bör utarbeta särskilda friskvårdsprogram för HIV-smittade. Det skall handla om stödinsatser som kostråd, rökavvänjning, möjligheter till motion m.m. Vi har också i ett särskilt yttrande tagit upp frågan om ett särskilt aidscentrum, som vi för vår del kallat för dispensärverksamhet. Vi tror att såväl de drabbade och sjukvården som hela samhället skulle tjäna på att erfarenheterna från kampen mot tbe togs till vara. Det förebyggande arbetet, smittspårning och vårdande insatser för de människor som drabbades av tbe organiserades på ett särskilt sätt. Samhället byggde upp en dispensärverksamhet, där specialistutbildad personal hade ett totalt omhändertagandean svar för patienternas vård. Därutöver hade denna personal till uppgift att sprida information till allmänheten om sjukdomen och att organisera friskvårdsinsatser. En liknande verksamhet anser vi bör kunna prövas också i arbetet med att bekämpa aids. Herr talman! Jag har i mitt anförande inte haft ambitionen att beröra alla de frågor som är viktiga i kampen mot HIV och aids, men jag vill understryka att vi för att bli framgångsrika kommer att behöva använda många vägar — både gamla, välkända och nya, oprövade. Till slut vill jag understryka att vi från centerpartiet anser det angeläget att vi framöver liksom hittills kan få en så bred och stor enighet mellan partierna som möjligt i det här arbetet. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 5, 9 och 11 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I Sverige har HIV och aids hittills koncentrerats till s.k. riskgrupper: homooch bisexuella, intravenöst injicerande narkomaner och människor som fått blodtransfusioner. Men i takt med att sjukdomen sprids kommer sannolikt bredare grupper att drabbas. Redan i dag förekommer heterosexuell smitta, och sjukdomen har spridits till ungdomar utanför de traditionella riskgrupperna. Aids är både en social och en medicinsk sjukdom. Det märks när man studerar problemet globalt. De som drabbas hårdast är grupper som också drabbas av utslagning, utstötning och fattigdom. Det är bland utstötta grupper som den snabbaste smittspridningen och det allvarligaste sjukdomsförloppet äger rum. Folksjukdomar måste i första hand bekämpas genom förebyggande åtgärder. Det gäller i all synnerhet en sjukdom som aids, som åtminstone hittills visat sig vara obotlig. Det förebyggande arbetet måste utgå från den sociala situation som råder där sjukdomen sprids och de förhållanden som de smittade lever under. Om man propagerar för ändrade livsmönster, måste dessa vara trovärdiga och möjliga att uppnå. Informationsinsatser har störst effekt om de sker i samarbete med de grupper som berörs. Samarbetet med RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, i syfte att förbättra de homosexuellas situation i samhället är oerhört viktigt. Det är också viktigt med stöd till organisationer typ Noaks ark, som arbetar för att minska de HIV-smittades utstötthet och för saklig upplysning och socialt stöd. En effektiv narkotikapolitik är av betydelse för att försvåra smittspridningen. Narkotikapolitiken måste syfta till att försvåra nyrekrytering av missbrukare, till drogfrihet och rehabilitering för dem som är drogberoende. En restriktiv narkotikapolitik skyddar både mot narkotikamissbruk och mot aids. Utdelning av fria sprutor och metadonbehandling får bara ske i undantagsfall. I dag saknas en samlad bedömning av erfarenheterna av utdelning av sprutor utomlands, och i vårt eget land kan vi inte peka på några som helst undersökningar som visar att en sådan åtgärd verkligen skulle ha någon effekt på smittspridningen. Narkomanvården måste byggas ut och förbättras. Vården måste ha ett sammanhållet huvudmannaskap. I dag händer det att landsting och kommuner drar åt helt olika håll. Aids är framför allt en storstadssjukdom. Av alla HIV-smittade och aids-sjuka bor två tredjedelar i Stockholms län. Hälsooch sjukvården i Storstockholm tvingas därför att ta huvudansvaret för den nya situation som uppstått genom hotet från aids. Det som händer i Stockholm är avgörande för hur snabbt smittspridningen i landet kommer att ske. Förra året kostade vården av HIV-smittade och aids-sjuka omkring 120 milj.kr. i Stockholms län. Och det är oerhört viktigt att den vården får bedrivas med tillräckliga ekonomiska resurser. Det vore djupt olyckligt om aids-vården på grund av bristfälliga resurser skulle komma att ställas i motsättning till den övriga sjukvården. Då finns det påtagliga risker för en ökande stigmatisering av de smittade. Oavsett koncentrationen till vissa områden, och det faktum att sjukvårdshuvudmännen enligt lagstiftningen bär huvudansvaret för att erbjuda vård, så är bekämpandet av HIV och aids ett nationellt intresse, vilket också fastslagits av utskottet. Därför måste staten ta på sig ett större kostnadsansvar än i dag för den förebyggande verksamheten, och även för vården. I Stockholmsområdet bedrivs aidsvård på Roslagstulls sjukhus — ett sjukhus som har nedläggningshotet hängande över sig. Tack och lov har det skjutits upp litet på grund av byggstoppet ute i Huddinge, men nedläggningshotet finns. Jag vill uppmana övriga partier här i riksdagen att tänka om när det gäller Roslagstulls sjukhus. Uppmana era partikolleger i landstinget att riva upp beslutet om att lägga ned Roslagstulls sjukhus! Det är väsentligt att Roslagstull får finnas kvar och rustas upp. Den planerade överflyttningen av vården till Huddinge sjukhus skulle både ge sämre lokaler och hota den personal på Roslagstull som har hög kompetens inom sitt område. När jag säger hota, menar jag att en sådan här överflyttning innebär stor risk för att personalen skingras. Läkarna följer säkerligen med. Men det finns ett oerhört stort kunnande även hos den övriga personalen, och vid en överflyttning kommer den personalen att skingras. Och vi har verkligen inte råd att låta aids-vården i det här uppbyggnadsskedet försämras. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 12 och 13, vari vi begär 25 milj.kr. utöver regeringens förslag till förebyggande verksamhet i Stockholms län för budgetåret 1988/89.

Herr talman! 1 785 personer i Sverige har i dag vetskap om att de har HIV-smitta. Genom de förberedelser som gjorts av landstingen, socialstyrelsen och aids-delegationen har alla dessa HIV-smittade i dag ett aktivt stöd från sjukvården, både medicinskt och psykosocialt. Informationsinsatserna omkring HIV och aids har haft stor genomträngningsförmåga. Både myndigheter och frivilligkrafter har snabbt och engagerat skapat program och aktiviteter i ett gemensamt ansvar för att minska smittspridning och klarlägga hur långt smittan nått. Betydande insatser görs för att hindra smittspridning. Fortfarande är HIV-smittan starkt koncentrerad till storstadsområden och mest framträdande i vissa, särskilt utsatta riskgrupper. Nästan 70 Jo av fallen berör Stockholmsområdet. Det är därför angeläget att särskilda insatser sker i storstadsområden. I den proposition som vi nu behandlar föreslås mycket markanta höjningar av insatserna till åtgärder mot HIV och aids, sammantaget 230 milj.kr. Till detta kommer dessutom särskilda anslag på 18,7 milj.kr. för verksamhet som bedrivs av socialstyrelsen och statens bakteriologiska laboratorium. Dessa myndigheter har det övergripande ansvaret för epidemibevakningen tillsammans med smittskyddsläkarna i landstingen. Med stöd av de föreslagna insatserna kan de epidemiologiska studierna, testningen och uppföljningen av tester intensifieras. Mycket viktigt är också att en utveckling kan ske av den öppenvård och institutionsvård som riktar sig till intravenösa missbrukare, en för HIV smittan särskilt utsatt grupp och därmed en riskgrupp för smittspridningen. De genomförda informationskampanjerna har bevisligen haft goda effekter. I de vidgade informationsinsatserna betonas vikten av att nå ungdomen. Detta sker på många vägar, inte minst genom skolans samlevnadsundervisning, genom föreningsliv och fritidsverksamheter. Det är synnerligen angeläget att denna information arbetas in i ordinarie verksamheter för att få genomslag i varje ny ungdomsgeneration. Ungdomens kunskaper om HIV och aids är goda. Viktigast är dock att skapa attityder och värderingar hos ungdomarna så att de undviker sådana situationer som utsätter dem för smittrisker. I några motioner krävs åtgärder som kommer i konflikt med samhällets kamp mot narkotikamissbruket. Det gäller såväl förslaget att distribuera fria sprutor och kanyler till intravenösa missbrukare som propåer att utvidga metadonbehandlingsprogrammen. Utskottet har ingående prövat dessa frågor och markerar i sitt yttrande att man inte kan acceptera betraktelsesättet att kampen mot narkotikamissbruket skall ställas åt sidan för att vägas mot möjliga effekter när det gäller smittspridningsriskerna i detta läge. Som svar på Daniel Tarschys första fråga kan markeras att en vidgning i metadonbehandlingsprogrammet har skett genom beslut av socialstyrelsen i anslutning till det redan etablerade Ulleråkersprogrammet. På Daniel Tarschys andra fråga, som gällde smittspårning, vill jag svara att utskottet delar uppfattningen att kontaktspårning är ett viktigt led i aidsbekämpningen. Och ett viktigt arbete pågår redan med stöd främst från socialstyrelsen för utveckling av kontaktspårning genom smittskyddsläkarna och sjukvården i övrigt. Beträffande testverksamheten sker fortlöpande en viss vidgning av denna. Någon övergång till allmän testning är dock inte rimlig eller ändamålsenlig. Beträffande rätten till testning oberoende av samtycke, t.ex. testning påkallad av olika våldsbrott, anser utskottet att frågan bör komma till prövning närmast i den pågående översynen av smittskyddslagen. Utskottet finner det viktigt att kraftiga resursförstärkningar sker i kampen mot aids. Regeringens förslag ger dessa nödvändiga förstärkningar, och vi finner förslaget när det gäller omfattning och fördelning på olika insatsområden väl avvägt. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag ställde frågan till Erik Janson om varför majoriteten ville sätta ett tak för antalet patienter som kan få metadonbehandling. Jag ställde den mot bakgrund av en insändare från en person som stod så långt tillbaka i kön att han inte hade någon chans att få den behandlingen, trots att han själv bedömde den som livsviktig, i ordets bokstavliga, verkliga mening. Som svar säger Erik Janson att det förslag vi framför i motionen om att ta bort taket står i strid med samhällets grundläggande mål på narkotikabekämpningsområdet. Den som själv står i denna kö måste fråga sig: Varför är det förenligt med samhällets grundläggande mål för narkotikabekämpningen att 300 kan få denna behandling men att den som har otur nog att vara nr 400i kön inte kan få den? Vad är det som säger att den ena gruppen skall kunna få denna behandling men inte den andra? Det finns ju inget annat område där vi har en ransonering av detta slag av en livsuppehållande behandling. Jag måste erkänna att jag är djupt besviken över Erik Jansons svar. Jag tycker inte att det håller. Om någon annan medlem av majoriteten skulle kunna ha ett bättre försvar så efterlyser jag det — annars måste jag säga att jag tycker att ni här har tagit ett oklokt beslut, och ett omänskligt beslut för dem som är drabbade. Vad gäller kontaktspårningen sade Erik Janson att ett sådant arbete pågår. Det tvivlar jag inte ett ögonblick på. Problemet är bara att vi ju vet att det pågår i alltför liten omfattning. Det finns inte någon överblick över hur aktivt kontaktspårningen bedrivs, men de som har erfarenhet från fältet vet att det finns stora brister, och vad jag menade var att det finns skäl att se till att satsa på en rejäl uppryckning här. Om jag skall göra en välvillig tolkning av Erik Jansons inlägg, innebär det att han instämmer med mig på den punkten och vill, på andra vägar än genom ett uttalande av riksdagen, bidra till att en sådan uppryckning kommer till stånd.

Herr talman! Det råder ju inga delade meningar om att bekämpandet av HIV och aids är ett nationellt intresse. Det råder heller inga delade meningar om att merparten av alla HIV-smittade och aidssjuka finns här i Stockholm. Kan det då vara rimligt att Stockholms län själv skall bära så stora kostnader för att bekämpa smittspridningen och bekosta vården av de HIV-smittade och aidssjuka? Förra året kostade det 120 milj.kr.

Och det vore fruktansvärt olyckligt om den vården skulle ställas i motsättning till annan vård. Det finns bara ett sätt att komma ifrån detta, och det är att staten visar att detta är ett nationellt intresse och tar en större del av kostnaderna för landstingens sjukvård när det gäller HIV och aids. Jag skulle också vilja fråga Erik Janson, och riktar frågan även till socialministern: Har ni funderat något över Roslagstulls sjukhus roll när det gäller aidsvården? Anser ni att det i nuvarande läge utan konsekvenser för aidssjukvården går att lägga ned Roslagstulls sjukhus som planerat? Det är ju det sjukhus i landet där personalen har den största erfarenheten av denna typ av vård. Kan man bara lägga ned detta sjukhus och tro att det går att flytta över både personalen, kunskaperna och den vårdsyn som har utvecklats på Roslagstulls sjukhus till infektionskliniken vid Huddinge?

Herr talman! Även jag vill som Daniel Tarschys understryka den enighet som finns de politiska partierna emellan när det gäller HIV och aidsarbetet. Alla inser vi ju allvaret i epidemin, och vi vill alla finna de bästa lösningarna och samverka så mycket som möjligt. Men i vissa frågor har vi olika åsikter, och det hör ju också till oppositionens roll att granska det som regeringen gör. Vad beträffar socialstyrelsen har vi moderater ett gammalt krav, nämligen att socialstyrelsen skall omvandlas till en medicinalstyrelse för att säkerställa den medicinska kompetensen. Detta är nödvändigt även för aidsarbetet. Erik Janson sade att socialstyrelsen har det övergripande ansvaret, men socialstyrelsen har inte fått de resurser som är nödvändiga och som den själv säger sig behöva för att kunna ta det nödvändiga övergripande ansvaret. Socialstyrelsens möjligheter har försenats genom att man inte har fått tillräckliga resurser. Jag hoppas att socialministern senare kan ge svar på de frågor som finns i anslutning till detta. Vad gäller tvångstestningen är det svar som utskottet har givit utomordentligt vagt och riskerar att fördröja möjligheterna att i vissa fall genomföra en testning oberoende av samtycke. Erik Janson sade att skolinformationen är viktig, men hur skall lärarna kunna klara av en skolinformation i detta mycket svåra ämne? Det krävs fortbildning, och då krävs det att man får medel att genomföra det fortbildningsprogram som skolöverstyrelsen har utarbetat. Det är ett alldeles för svårt ämnesområde för att lärarna skall kunna klara det utan en mycket genomgripande fortbildning.
Herr talman! Först en kort kommentar till Daniel Tarschys angående metadonbehandlingen. Metadonbehandling är en variant bland flera behandlingsmodeller. Den omfattning som nu görs tillgänglig bedöms av socialstyrelsens föredragande, såsom också har rapporterats i aidsdelegationen, täcka behovet för de missbrukare som fyller de kriterier som uppställts för att tillgå denna särskilda behandlingsmodell. Så till Margö Ingvardsson: Det extra bidraget till vissa landsting är höjt med 35 milj.kr. till 85 milj.kr., och huvudparten av detta går till Stockholmsområdet. Hur sedan Stockholms läns landsting och Stockholms kommun bör fördela de särskilda insatserna på bästa sätt är ju en intern avvägningsfråga. Därvid beaktas givetvis vid sidan av övriga sjukvårdsinsatser även de särskilda insatser som behövs för vård av aidssjuka och insatser för de HIV-smittade. Det ställdes en fråga om socialstyrelsens resurser. Det finns särskilda resurser riktade dit, och det har organiserats ett särskilt aidskansli för de insatser man nu skall ta itu med. Beträffande lärarnas möjligheter att medverka i HIV och aidsförebyggande arbete i undervisningen finns det ju en omfattande fortbildning av lärare redan inbyggd i skolans program. Det finns också möjligheter för dem att tillgå den information och den fortbildning och utbildning som meddelas på andra vägar, både inom skolans ram och vid sidan av skolans egen fortbildning, för att göra sig väl informerade och kompetenta för att delta i förebyggande insatser i HIV-bekämpningen.

Herr talman! Erik Janson säger att enligt socialstyrelsens experter räcker det med de 300 platser som nu finns. Av den insändare som jag läste upp framgick vilket besked den narkotikamissbrukare hade fått som hade vänt sig till Ulleråkers sjukhus. Han hade fått beskedet att det fanns åtta platser till förfogande och att 300 personer stod i kö. Jag undrar om inte Erik Janson borde kontrollera sin uppgift en gång till. Även om det skulle vara så att 300 platser för närvarande täcker ett behov fastställt på något sätt är det ingenting som säger att detta kommer att bli bestående ett halvår eller ett år framöver. Men riksdagen låser nu fast antalet platser till 300. Det krävs ett nytt riksdagsbeslut för att ändra på det. Under tiden kommer väldigt många personer att avvisas därför att det inte finns platser inom den av riksdagen fastställda ramen. Om utgångspunkten vore att detta antal innebar full behovstäckning skulle det heller inte behövas något tak. Det finns ingen logik i att fastställa ett tak om man hade tänkt sig att vi skulle ha full behovstäckning. Jag måste faktiskt efter detta meningsutbyte be majoritetens samtliga företrädare att tänka på den här saken en gång till. Jag tror att ni har hamnat på en position som ni i själva verket har väldigt svårt att försvara när ni tänker igenom konsekvenserna av ert ställningstagande. Vad sedan gäller tillgången till rena sprutor är det inte sant att det saknas kunskap om effekterna av sådana åtgärder. Runt om i Europa och i Amerika görs det på många håll försök som just innebär att man ser till att erbjuda narkomaner som inte kan förmås avstå från sitt missbruk tillgång till rena verktyg. I England pågår för närvarande i 14 olika centra försök av precis samma typ som pågår i Lund. Det finns en utvärderingsrapport från de försöken. Erfarenheterna, som har värderats av den samlade expertisen vid det expertmöte i Stockholm som jag nämnde i mitt anförande och av WHO:s styrelse, tyder på att detta är en viktig och riktig väg att bekämpa smittspridningen bland narkomaner och genom narkomaner ut i den heterosexuella befolkningen. Därför är det djupt olyckligt att majoriteten biter sig fast i fjolårets ställningstagande, som innebär en mycket snäv hållning. Möjligen finns det en reservutgång, eftersom det sägs att det skall ske en utvärdering. Det är min förhoppning att när den utvärderingen väl har skett skall majoriteten snabbt ändra på det beslut som nu har fattats två gånger.

Herr talman! HIV-smittan och sjukdomen aids utgör fortfarande ett allvarligt hot mot folkhälsan. Hotet är globalt. Även om vii dag, i Sverige, ser vissa tecken som tyder på att takten i smittspridningen kanske avtagit under senare år, så kan ingen hävda att smittspridningen är under kontroll. Insatserna i kampen mot smittspridningen måste fortsättas och intensifieras på en rad viktiga områden. Den proposition med förslag till åtgärder mot aids som regeringen lagt fram är ett uttryck för denna syn och innebär en väsentlig förstärkning av statens ekonomiska insatser i kampen mot smittspridningen. Sammanlagt föreslås närmare 250 milj.kr. för budgetåret 1988/89.

Epidemin känner inga gränser. Vår internationella satsning är ett erkännande av vårt beroende i detta sammanhang av utvecklingen i andra länder. Hösten 1987 rapporterades till WHO HIV-smitta i 128 länder. Sammanlagt 70 000 hade enligt rapporteringen insjuknat i aids. Det sannolika antalet bedöms dock vara två eller tre gånger så stort. Enligt WHO:s bedömning kan mellan 5 och 10 miljoner människor vara smittade. Dessa bakgrundsfakta måste vi ha klara för oss, när vi bedömer möjligheterna att bekämpa smittan i vårt land. I början av mars i år hade Sverige 1 785 kända HIV-smittade. Enligt senare rapportering från statens bakteriologiska laboratorium hade 179 av dessa insjuknat i aids, varav 83 avlidit. Det finns ännu inte något fall i världen rapporterat, där en person som insjuknat i aids senare tillfrisknat. Smittan sprids på tre sätt: vid sexuellt umgänge, som blodsmitta och från en gravid kvinna till fostret. När det gäller blodsmitta är riskerna för fortsatt spridning i det närmaste eliminerad inom sjukvården. Vissa undersökningar tyder på att blodsmittan bland intravenöst missbrukande narkomaner bromsats upp. Jag anser dock, att det är alltför tidigt att dra några säkra slutsatser av dessa resultat. Riskerna för en fortsatt spridning i den gruppen är alltjämt stora. Bland de homosexuella männen förefaller takten i smittspridningen ha avtagit som en följd av ökade kunskaper och säkrare sexbeteenden. Men också bland grupper av homosexuella, som är väl informerade, har noterats en oroande tendens till fortsatt smittspridning. Smittan sprids också vid heterosexuella kontakter. Mer än 200 av de i Sverige kända fallen anses ha smittats vid heterosexuella kontakter. Sannolikt har människor blivit mer medvetna och försiktiga. Men det behövs mer upplysning och information, främst bland unga människor, i syfte att motverka sådana sexualvanor som främjar spridningen av smittan. Det finns ännu inga mediciner som botar smittade och inga vacciner som förebygger smittspridningen. Information och kunskapsspridning förblir därför under lång tid det viktigaste vapnet i kampen mot sjukdomen. Informationsinsatserna har hittills gett resultat i avsedd riktning. Människors kunskaper har förbättrats avsevärt. Men samtidigt finns det kvar oro och osäkerhet. 45 90 av de tillfrågade i en undersökning våren 1987 säger sigt.ex. vilja undvika kontakter med smittade arbetskamrater.

Det behövs en omfattande information också i arbetslivet. Ungdomen är en mycket viktig målgrupp för informationsinsatserna. Skolundervisningen måste ge varje generation unga sådana kunskaper att de kan behålla en positiv syn på sexuallivet och samtidigt undvika smittriskerna. Skolans ansvar för detta är stort, men också föreningslivet och den kommunala fritidsverksamheten har en stor uppgift när det gäller informationen till de unga. Herr talman! Jag är, liksom flertalet av de talare som har yttrat sig här, mycket till freds med att vi i Sverige i dag, i de viktigaste avseendena, har en gemensam bedömning av situationens allvar och en stor enighet kring de åtgärder som vidtas. Jag vill här något kommentera bruket av rena sprutor och kanyler som en metod att förhindra smittspridning bland intravenöst missbrukande narkomaner. Det är en fråga där meningarna går isär. Vi har i dag ingen som helst säker kunskap om vilka effekter utdelning av rena sprutor medför. Folkpartiet hänvisar i sin motion — Daniel Tarschys har också gjort det i debatten — till WHO-rekommendationen från 1986 om möjligheter för narkomaner att få rena sprutor. Men låt mig erinra om att WHO vid ett senare tillfälle också sagt att medlemsländerna noggrant bör pröva behandlingsprogram med rena sprutor och noggrant utvärdera dessa program. Det är exakt detta vi gör i Sverige. I aidsdelegationen finns också ett uttalande om att det försök som pågår i Malmöhus län skall utvärderas vetenskapligt innan det kan bli tal om ytterligare försök. Utvärderingen pågår nu, och därefter skall socialstyrelsen komplettera denna utvärdering med eventuella erfarenheter och resultat från andra länder. Det är angeläget att vi inväntar dessa resultat. Med en mer allmän utdelning av rena sprutor riskerar vi annars att motverka målet, dvs. ett narkotikafritt samhälle, samtidigt som vi också i värsta fall på sikt kan få en ökad smittspridning. Min andra fråga rör tvångstestningen. Det pågår som bekant i socialdepartementet ett arbete med en ny smittskyddslag. En proposition i frågan läggs senare i vår på riksdagens bord. Där får frågan om tvångstestning i vissa situationer en mer ingående belysning. Utgångspunkten för arbetet med propositionen om en ny smittskyddslag på den punkten har varit diskussionerna i aidsdelegationen, där jag har kunnat konstatera att det finns majoritet för att införa en möjlighet att med tvång HIV-testa exempelvis våldtäktsmän. Herr talman! Det är värdefullt att det finns en stor politisk enighet i vårt land kring de insatser som behövs i kampen mot HIV-smittan och sjukdomen aids. Det finns anledning att tro att de insatser som hittills har gjorts i flera viktiga avseenden varit framgångsrika. Vi vet också, att även om de viktiga genombrotten på den medicinska forskningens område ännu dröjer, kan förändringar i beteendemönster ändå åstadkomma avgörande insatser i kampen mot smittan. Den medicinska historien ger många exempel på att insatser på det sociala området är mycket viktiga i kampen mot sjukdomar — väl så viktiga som mediciner och vacciner. Herr talman! Vi skall öka intensiteten i vår kamp mot HIV-smitta och aids. Vi kan och vi skall bromsa och slutligen stoppa smittspridningen.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte fick något svar på de frågor som jag riktade direkt till socialministern angående hur arbetet har fortskridit när det gäller att komma till rätta med bristerna inom narkomanvården och när propositionen om en förändrad smittskyddslagstiftning kan förväntas. Jag måste upprepa det jag sade i mitt anförande tidigare, nämligen att det förvånar mig att socialministern är så passiv när det gäller att ta sig an problemen med gruppen prostituerade. Detta är ju en fråga som kanske inte i första hand gäller justitieministerns område utan som, inte minst mot bakgrund av HIV och aids, socialministern bör intressera sig mycket för. Gertrud Sigurdsen säger nu att de prostituerades kunder skall informeras. Problemet i det sammanhanget är att förnuftet och det rationella tänkandet inte får genomslag och att informationsinsatser har varit helt meningslösa. Det borde vara uppenbart för flertalet i dagens läge att det behövs mer radikala åtgärder för att komma till rätta med problemen. När det gäller tvångstestning kanske jag kan tyda socialministerns inlägg här så att man vågar vara försiktigt optimistisk inför möjligheten att det skall komma ett förslag om tvångsvis testning. Jag måste ändå konstatera att såväl utskottsmajoriteten som socialministern hittills har varit överdrivet försiktiga i detta sammanhang, vilket bl.a. kommer till uttryck i betänkandet. Möjligheten till tvångstestning i vissa fall skulle ha ett stort värde för den drabbade, dvs. våldsoffret. Värdet kanske inte i första hand är av medicinsk karaktär utan mer av psykologisk och moralisk karaktär. Det framstår naturligtvis som anstötligt att myndigheterna och de beslutsfattande församlingarna inte markerar att de vill ta ställning för våldsoffret genom att göra tvångstestning möjlig.
Herr talman! Jag vill först säga att det var ett mycket klokt anförande som socialministern höll, och jag instämmer i det allra mesta av det hon sade. Jag instämmer dock inte i det hon sade om tillgången till rena sprutor för narkomaner. Målet är självfallet ett narkotikafritt samhälle, men alla här i kammaren vet också att det finns narkomaner som inte går att avvänja från narkotikamissbruk. Frågan är då om vi skall försöka förhindra att dessa narkomaner utsätter sig för en smitta, som både kan leda till ökad smittspridning bland narkomaner och på olika vägar kan föras ut i den stora befolkningen i övrigt. Det är oerhört viktigt att man försöker resa en barriär mot smittspridningen inom gruppen injektionsmissbrukare. Det är alldeles riktigt att vi inte har någon säker kunskap om effekterna av de utbytesprogram som för närvarande finns i Lund, i 14 städer i Storbritannien och på många andra håll. Men vi är i politiken väldigt ofta i den belägenheten att vi inte kan grunda vårt handlande på säker kunskap. Vi måste handla på basis av sannolikhetsbedömningar, på basis av intuitiv kunskap, på basis av erfarenhetsbetingad kunskap eller erfarenhetsbetingade gissningar om vad som är den riktiga och korrekta vägen. Skulle vi i alla skeden, fru statsråd, vänta på säker kunskap, skulle vi i den här kammaren faktiskt vara handlingsförlamade, inte bara i aidsfrågan utan i väldigt många andra frågor också. Om vi har ett expertmöte i Stockholm och alla experter från alla länder, utom den expert som kommer från Sverige, är överens om att sprutnarkomaner som inte kan förmås att avstå från sitt missbruk inte bör förmenas tillgång till rena verktyg, är det ganska mycket som talar för att den linjen också är den klokaste att slå in på för Sveriges riksdag. Det är mot den bakgrunden vii folkpartiet har fört fram ett förslag, där vi anser att attityden till försöket i Lund borde vara positiv och att liknande försök borde komma i gång i andra delar av landet. Självfallet vill vi också se försöket utvärderat. En utvärdering bör alla försök av den här typen underkastas. Men vi kan inte vänta på säker kunskap. Då skulle vi aldrig kunna betvinga den här farsoten eller många andra problem i samhället.
Herr talman! Också jag kan instämma i en hel del av det som socialministern sade. Men jag har invändningar mot inledningen. Jag tycker att det är allvarligt att säga att takten har avtagit. Ja, takten vad gäller antalet anmälda smittade och sjuka har avtagit. Men med vilken säkerhet vet vi egentligen att smittspridningstakten har avtagit? Vi har inget absolut säkert mått på detta. Vad vet vi om en smygande smittspridning? Det finns huvudsakligen två smittvägar från de riskutsatta grupperna. Det är sexualpartner, ofta väldigt unga, till personer med intravenöst missbruk. Det är också kvinnliga sexualpartner till män som har sex med andra män. Den senare gruppen är mycket svår att nå, eftersom bisexualitet till sin natur ofta är dold. Vilka som missbrukar narkotika intravenöst blir mer uppenbart, eftersom många av dem drivs till kriminalitet. Vad vet vi egentligen om denna smittspridning? Vad jag är rädd för är att den lugnande attityden förstärks och att människorna tänker att det inte var så farligt det här som det varnats så mycket för. Jag skulle vilja ställa några frågor till socialministern: När exakt kommer den nya smittskyddslagen? Kan vi lita på att den kommer, efter fördröjningarna? Kan socialministern ange något om hur den är anpassad till situationen med HIV och aids? Kan vi säkert utgå från att testning oberoende av samtycke kommer att ingå i lagen? Precis som Rosa Östh vill jag betona den osäkerhet som offren i olika situationer känner och vikten av att ta hänsyn till offren. En annan fråga är hur socialministern ser på socialstyrelsens roll och på den ambition som socialstyrelsen uttryckte i skrivelsen till regeringen redan i juni 1987 och som sedan inte har kunnat realiseras. Socialministern har sagt i propositionen att informationen till ungdomarna är mycket viktig och att skolans roll är viktig. Men hur skall lärarna kunna klara detta utan en fullgod fortbildning. Det är inte bara fråga om att förmedla fakta och information till elever, utan det är fråga om att i grunden påverka attityder och att i grunden påverka beteenden. Det är inte så lätt för lärarna att stå i klassrum med stora tonåringar och få i gång en bra diskussion, kunna möta all deras osäkerhet, alla deras frågor och deras oro. Till det krävs det att skolöverstyrelsen verkligen får de resurser som behövs till fortbildningen.
Herr talman! I den proposition som är underlag för betänkandet och dagens debatt för statsrådet en diskussion om samhällets reaktioner på sjukdomen aids. Socialministern menar att samhället nu befinner sig i något som hon kallar för en reaktionsfas på grund av de ökade kunskaper som vi alla har fått om HIV och aids. Det finns, menar statsrådet, en risk för panik och aggressivitet gentemot de smittade. Jag befarar att socialministern har rätt på den punkten. Det finns en uppenbar risk för den här aggressiviteten gentemot smittade. Risken ökar om vårdkostnaderna för aids i sjukvårdshuvudmännens budgetar blir så stora att det kan befaras att övrig vård påverkas. Det räcker att misstankarna finns om att övrig vård kan påverkas. Därför är det så oerhört viktigt att staten tar ett större ekonomiskt ansvar, både för de förebyggande insatserna och för själva vården av de aidssjuka. Det är mot bakgrunden av att Stockholms läns landstings utgifter för den här vården förra året uppgick till 120 milj.kr. som vi anser att anslaget till Stockholms län bör höjas med 25 milj.kr. för nästa år. Visserligen får Stockholms läns landsting och Stockholms kommun sammanlagt ungefär 65 0 av detta anslag. Men anslaget är för litet. Vi har beräknat 60 milj.kr. till Stockholms läns landsting. Det är hälften av vad vården kostade förra året. Det tycker vi är en rimlig nivå på anslaget. Jag ställde också en fråga till Erik Janson och socialministern om synen på Roslagstulls sjukhus framtid. Jag undrar om Roslagstulls sjukhus betydelse för den fortsatta aidssjukvården över huvud taget har diskuterats. Tycker ni att det sjukhus som har varit föregångare och som har utvecklat behandlingsmetoder och omhändertagande av de HIV-smittade och aidssjuka bara kan läggas ned och verksamheten flyttas över till ett annat sjukhus utan att det får konsekvenser för vården? Jag begär inte att någon i dag skall stå här och säga att de har tänkt om och att Roslagstull skall vara kvar. Men jag vill gärna höra om man över huvud taget har diskuterat Roslagstulls sjukhus betydelse i sammanhanget.

Herr talman! Rosa Östh tar upp frågan om bristerna inom narkomanvården. De insatser som görs när det gäller offensiv narkomanvård berörs ganska utförligt i propositionen. Statens anslag för 1988 har höjts och är nu 825 milj.kr. Vi kommer senare i riksdagen att behandla den LVM proposition där ett anslag på 35 milj.kr. föreslås. Det har under senare tid tillkommit ett hundratal platser på behandlingshem, det gäller alltså den frivilliga delen. Det pågår ett intensivt uppbyggnadsarbete för att förbättra narkomanvården. — Daniel Tarschys fortsätter naturligtvis sin plädering för de fria sprutorna. Men jag noterar att folkpartiet är ensamt i riksdagen om den inställningen. Jag tycker att det är viktigt att vi har kunskap om huruvida en metod som vi förordar har effekter, innan vi släpper lös den som en metod. Därför tycker jag, och jag har förstått att även majoriteten i kammaren tycker likadant, att det är viktigt att vi följer upp och ser vad utvärderingen av det som pågår i Malmöhus län ger. Jag kan inte underlåta att något kommentera folkpartiets inställning i den här frågan. Den är märklig. Jag har upplevt att folkpartiet står för, talar för och kämpar för en mycket restriktiv narkotikapolitik. Man har bl.a. mycket starkt hävdat att narkotikamissbruket skall kriminaliseras och att fängelsestraff skall finnas med i straffskalan för bruk av narkotika. Om samhället skulle dela ut sprutor, samtidigt som allt bruk av narkotika skall bestraffas med fängelse, så ställer jag frågan till folkpartiet: Är det inte minst sagt en schizofren inställning till narkotikapolitiken? Jag tycker att det är väldigt viktigt att det ges information och att vi tar upp frågan om hur vi möter de människor som har smittats. Inom de fackliga organisationerna pågår ett, som jag tycker, mycket bra arbete med hur arbetskamrater och andra skall bemöta smittade och för att få till stånd en psykosocial verksamhet. Givetvis har landstingen en roll här. Statens ansvar har nämnts. Ja, vi har ett ansvar, och jag tycker att denna proposition verkligen visar att vi också tar ett ekonomiskt ansvar för verksamheten. Roslagstulls sjukhus har Margö Ingvardsson tjatat om. Det är en uppgift för Stockholms läns landsting att organisera sin verksamhet. Den har vi inte diskuterat i aidsdelegationen. Den utredning angående smittskyddslagen som presenterades för flera år sedan av förra sjukvårdsministern Elisabet Holm kom i ett skede när utredaren inte hade den kunskap som nu finns om sjukdomen aids. Det har inneburit att betänkandet och remissyttrandena har fått bearbetas mer än vad som är vanligt. Det har förorsakat ett mycket grundligt arbete inom departementet för att utforma en ny smittskyddslag, och det har tagit längre tid än man från början beräknade. Lagrådet har också bett om en extra lång tid för att behandla frågan om smittskyddslagen. Jag kan inte säga exakt datum när propositionen kommer att läggas på riksdagens bord. Så till frågorna om tvångstestning. Aidsdelegationens uttalanden är rådgivande för det arbete som bedrivs inom regeringskansliet när det gäller åtgärder mot aids, och det har varit ett enstämmigt uttalande att vi i någon form skulle kunna lägga förslag om tvångstestning i vissa situationer. Detta kommer alltså att finnas i den nya smittskyddslagen. Socialstyrelsen har fått medel. Man har organiserat ett särskilt aidssekretariat och håller på att rekrytera personer till det. Skolans roll tycker jag är viktig. Skolöverstyrelsen har fått de medel som den har äskat, med undantag av att SÖ vill ha statliga bidrag till vikarieersätt ning när lärare deltar i fortbildningsverksamheten. Det tycker vi inte är en statlig angelägenhet, utan det är kostnader som kommunerna får ta. Men i övrigt instämmer jag i att skolan har en viktig roll när det gäller informationen till ungdomarna.

Herr talman! Fru Sigurdsen påpekade att folkpartiet varit ensamt om att ha en positiv syn på försöket i Lund. Jag tror att om fru Sigurdsen tänker efter kan hon komma på ganska många frågor inom det här komplexet där folkpartiet har varit ensamt, men där det nu råder full enighet i kammaren. Jag tror att det också gäller inom narkotikapolitiken i stort. Vi var väl för några år sedan ensamma om att yrka på kriminalisering av narkotikabruket, men om den uppfattningen råder det nu som bekant stor enighet. Står då inte detta i konflikt, frågar fru Sigurdsen, med vår inställning vad gäller möjligheten att byta ut smutsiga verktyg? Nej, jag tror att det är viktigt att samhället samlar in smutsiga verktyg. Man kan kalla det här vad som helst. Det står i utskottets betänkande att det handlar om fria sprutor, men det är enligt min uppfattning en oegentlig beteckning. Vad det handlar om är att samla in smutsiga sprutor för att förhindra att de kommer till fortsatt användning. Det är det centrala inslaget i politiken. Sjukvården och kriminalpolitiken har delvis olika mål. Jag tror att man skall komma ihåg det. När läkare kommer i kontakt med personer som har begått brott finns det en betydande sekretess inom sjukvården. Även den som är narkoman skall skyddas från att bli sjuk. Även den som begår brottsliga handlingar skall ha rätt till en god sjukvård. Jag ser inte alls någon motsättning mellan våra ståndpunkter på de här olika områdena. Självfallet är narkotikapolitikens främsta mål att se till att ingen i Sverige missbrukar narkotika. Men alla vet att det finns injektionsmissbrukare som inte låter sig avvänjas från sitt narkotikabruk. Då är det ett viktigt mål för sjukvårdspolitiken i landet att försöka förhindra att de människorna smittas av HIV, en smitta som kan spridas både inom narkomangruppen och via narkomangruppen ut i samhället. Det målet tror jag faktiskt att många här i kammaren anser vara ett riktigt mål för sjukvårdspolitiken i Sverige.
Herr talman! Jag brukar verkligen inte vara känslig i debatter, utan jag tål en hel del påhopp.

Det är riktigt, som socialministern sade, att Roslagstulls sjukhus är en angelägenhet för Stockholms läns landsting, men vi är alla överens om här att bekämpandet av HIV och aids är ett nationellt intresse, liksom sjukvården när det gäller aids. Framför allt är det av riksintresse vad som händer här i Stockholm. Det är oerhört viktigt, för det är här de HIV-smittade finns, och vad som händer i Stockholm är avgörande för utvecklingen i landet för övrigt. Då har också Roslagstulls sjukhus och vården av aidssjuka där ett riksintresse.
Herr talman! Tyvärr är det ju så att det arbete som socialstyrelsen ville bedriva för att verkligen leda kampen mot HIV och aids har försenats genom att man alldeles för sent har fått ett visst anslag till detta arbete men inte det anslag som man har äskat och som behövs för aidssekretariatet, för att anlita experter och för att kunna få en utvidgad medicinsk expertgrupp som kan fungera. När det gäller skolan står det också i propositionen att fortbildning för att undervisa om HIV och aids skall ges inom ramen för anslaget till fortbildning av lärare.

Herr talman! Anledningen till att jag i dag ställde frågan om narkomanvården är att jag fått rapporter om att arbetet med att bygga upp narkomanvårdsresurserna nu har mattats av. Jag påstår inte att det är så, och jag hade hoppats att socialministern genom en lägesbeskrivning här i dag skulle kunna dementera dessa uppgifter. Jag beklagar naturligtvis fortfarande att socialministern inte ens vill kommentera frågan om en eventuell kriminalisering i samband med prostitutionen. Det skulle emellertid inte förvåna mig om utvecklingen blir sådan att Gertrud Sigurdsen framöver kommer att tvingas att ta ställning till förmån för en lagändring i det avseendet. Anslaget till SÖ har uppenbarligen inte varit tillräckligt stort för att man på ett tillfredsställande sätt skall kunna genomföra en samlevnadsundervisning i skolorna. Detta har också intygats av olika skolor. Jag anser att detta borde vara avgörande för regeringen, som nu i stället ifrågasätter kostnadsansvaret. Talmannen meddelade att betänkandena skulle debatteras i angiven ordning och avgöras i ett sammanhang efter avslutad debatt.